Herr talman! Jag begärde replik före middagspausen, därför att Håkan Holmberg i sitt anförande kritiserade att vi i en motion angående Östeuropa nämnde ordet ”löntagarfonder”. Socialistiska löntagarfonder har ju varit en del av den s.k. tredje vägens politik under hela 80-talet. Det kan inte ha undgått Håkan Holmberg att ledande företrädare för svensk socialdemokrati, som ju också sitter i regeringsställning här i Sverige, under hösten och våren — ja, sedan ännu längre tid tillbaka — har propagerat för att Östeuropa borde föra den tredje vägens politik. Det är ganska naturligt för oss som inte tror på den tredje vägens politik, varken här eller i Östeuropa, att argumentera mot denna politik. En alldeles påtaglig karakteristik av den tredje vägens konsekvenser för skattebetalarna är ett rekordhögt skattetryck, ett utrerat skattetryck. Det tycker vi också är värt att påpeka. Låt mig i mer konstruktiv anda säga att jag uppskattade vad Håkan Holmberg hade att säga om Baltikum. Jag har i långa stycken parallella tankegångar inför den behandling av denna viktiga fråga som vi skall ha i utrikesutskottet i morgon.
Herr talman! Vi skall inte ta upp alltför mycket tid med denna motion och reservation. Jag tyckte att det var nödvändigt att klargöra — i fall det blir debatt om denna reservation senare — varför vi i folkpartiet inte tycker att reservationen är helt lyckad. Jag vill också poängtera att man skall vara noga med begreppen. När man i Östeuropa — det gäller praktiskt taget alla politiker där av någon betydelse — talar om marknadsekonomi, talar man i termer som innefattar alla möjliga olika varianter från Sverige till Schweiz, Canada, Förenta Staterna eller till Italien. Det är detta som i mycket vid mening är det normala ekonomiska systemet. Jag tycker då att det känns litet konstigt att komma med detaljsynpunkter av det här slaget. Det är också viktigt att man har en verklighetsbeskrivning som hänger ihop med den verklighet som råder i Östeuropa. Det finns inte något skattesystem där som går att jämföra med vårt. Därför är det poänglöst att tala om att sänka skattetrycket. Som en parallell till den moderata motionen talar man om att kyrkans och kristendomens ställning måste stärkas i Östeuropa. Det måste kännas något märkligt för en polack eller en litauer att läsa detta. Det har ändå en viss betydelse hur man beskriver verkligheten, också i sådana här sammanhang.
Herr talman! Jag utgår ifrån att jag får fortsätta debatten om den tredje vägens politik med Sture Ericson, och jag ser fram emot det. Vad gäller skattetrycket kan detta vara antingen direkt eller indirekt. Jag är alldeles övertygad om att om man skulle räkna på det indirekta skattetrycket i de lågproducerande östeuropeiska ekonomierna, som bär en kolossal börda av militärutgifter, tror jag att man skulle komma fram till att detta skattetryck i själva verket är ganska så högt.
Herr talman! Vad jag ville illustrera med det som jag tog upp är vådan eller vanskligheten av att utan vidare föra över svensk politisk terminologi på andra länder. Det kan man naturligtvis göra när det gäller etablerade demokratier i Västeuropa och på andra håll. Här är läget något annorlunda. Det är lika malplacerat att uttrycka sig på det sätt som tyvärr sker på några punkter i denna motion och reservation, som det är att gå ut som socialdemokrater ibland gör — där har Margaretha af Ugglas rätt — och framställa det som att de svenska lösningarna självfallet är någonting som alla människor i före detta kommunistländer ropar efter och alltid längtat efter att få införa. Så är det givetvis inte.

Herr talman! Enligt vad dr Watson har berättat för oss lär Sherlock Holmes ha varit väldigt noga med att man bör skilja mellan det otroliga och det omöjliga. Detta är en lärdom som jag tror att vi alla har insett vidden av under 1989. Den händelseutveckling som de gamla kommunistländerna i Östeuropa har genomgått måste definitivt beskrivas som otrolig. Jag tror att för ett år sedan skulle många av oss också ha sagt att den var omöjlig. Men si, så var det inte, utan det var faktiskt möjligt att förvandla de kommunistiska diktaturerna till gryende demokratier på väg också mot en marknadsekonomi. Detta hör naturligtvis till det mest glädjande, det mest positiva som har inträffat i Europa under hela efterkrigstiden. Sverige hör till de länder som kanske har särskilt stor anledning att välkomna denna utveckling och glädjas över den. Det är få av de Västeuropeiska staterna som har större anledning än vi att välkomna den process som har ägt rum i vårt grannskap. En blick på kartan påminner oss om det faktum att Sverige är ett mycket östligt beläget land. Sverige sträcker sig längre österut än många av de europeiska stater som vi brukar kalla östeuropeiska. Detta har naturligtvis också praktiska konsekvenser. Det innebär att de länder som nu genomgår denna förvandlingsprocess är i mycket stor utsträckning våra grannar. Det är länder som vi historiskt sett har haft ett mycket nära samarbete med -— stundtals kanske inte alltid så fredligt och fridfullt, men kontakterna har i alla fall under århundranden varit mycket intensiva, och utbytet, har varit betydelsefullt både på det kulturella och på det ekonomiska planet. Under 40 års tid har vi varit mer eller mindre avstängda från det gamla traditionella kontaktnätet österut och söderut. Nu går järnridån upp runt Östersjön och våra grannar blir åter våra grannar och möjliga samarbetspartners. Mot bakgrund av att detta betyder så mycket just för Sverige är det litet trist att uppleva att Sveriges officiella hållning till denna utveckling har varit ganska passiv, nästan litet räddhågad och litet njugg. Man skulle ha väntat sig ett mera offensivt engagemang från svensk sida för den frigörelseprocess som vi upplever i Östeuropa. Sverige var ganska sent att officiellt välkomna frigörelseprocessen, men ganska snabb att komma med varningar av olika slag under det gångna året. Vår hållning till den kris som just nu pågår i Litauen är ett exempel på detta. Det är naturligtvis klart att vi från svensk sida inte kan erkänna Litauen som en självständig stat så länge som problemet just är att Litauen inte har fått sin självständighet. Det vore att förfalska verkligheten. Så länge vi nu inte kan göra det — vilket också Håkan Holmberg underströk — borde vi ändå på ett mycket tydligare sätt kunna ge vårt stöd till frigörelseprocessen i Litauen. Vi borde kunna visa att vi i varje fall erkänner de åtgärder som litauerna har vidtagit på vägen mot självständighet, att vi erkänner litauernas rätt till självständighet, liksom de övriga baltiska folkens. Vi borde resa kravet mot Sovjetledningen att inte med våld eller påtryckningar försöka tvinga kvar Litauen eller andra republiker i unionen. Men Sverige var länge mycket lågmält och har fortfarande en förhållandevis låg profil i den här frågan. Det är egentligen inte motiverat. Det finns alltså anledning för den svenska utrikesledningen att ge ett mycket klarare stöd till frigörelseprocessen i Baltikum och att framför allt naturligtvis avstå från uttalanden som snarast kan uppfattas som ett godkännande av Sovjetledningens sätt att hantera frågan. Sådana uttalanden har dess värre tidigare förekommit. Även ekonomiskt kan man säga att det svenska stödet till frigörelseprocessen är ganska halvhjärtat. Den miljard som det talas så mycket om, som är det svenska biståndet till Östeuropa, är egentligen inte någon särskilt imponerande siffra. Det handlar med andra ord om drygt 300 miljoner om året, vilket är ungefär detsamma som vi ger till ett av våra huvudmottagarländer av u-landsbistånd, exempelvis Vietnam eller Nicaragua. Men när det gäller östbiståndet är det ett dussin länder som skall dela på vårt bistånd. Inom den ramen blir det inte speciellt kraftfulla insatser från Sveriges sida. Vi i centern reste redan i höstas krav på ett mer omfattande svenskt östbistånd. Då var det framför allt Polen som var aktuellt, eftersom det var det land som hade kommit längst i frigörelseprocessen. Vi väckte här i kammaren en motion, som fick väckas på grund av inträffad händelse, där vi krävde 1 miljard under en treårsperiod enbart till Polen. Tyvärr avslogs detta av riksdagens majoritet. Nu har vi föreslagit att vi bör satsa ungefär 1 miljard om året under den närmaste treårsperioden för bistånd till östländerna och de centraleuropeiska länderna; de förutvarande kommuniststaterna. Det bör ske dels i form av direkt stöd, dels i form av förmånliga lån. Vi har föreslagit att man skulle upprätta ett särskilt kreditinstitut som skulle kunna ta upp lån på den svenska marknaden och sedan låna ut pengar på mjuka villkor med långa amorteringstider, med låga, subventionerade räntor och även med möjligheter att göra avbetalningar i lokal valuta, så länge de berörda länderna inte har konvertibel valuta. Det är den nivå som vi anser vara nödvändig om det svenska östbiståndet verkligen skall kunna få betydelse och en konkret genomslagskraft. Vi har ett betydande egenintresse av att göra kraftfulla insatser i de östoch centraleuropeiska länderna. Vi har av säkerhetspolitiska skäl ett starkt intresse av att stödja demokratiseringsprocessen i vårt grannskap. Ett demokratiskt Europa är också ett säkerhetspolitiskt stabilt Europa, ett fredligt Europa. Det är viktigt för oss att gynna den utvecklingen. Det har också omvittnats många gånger att vi kanske gör de bästa miljöinvesteringarna med hänsyn till vår egen miljö i våra grannländer runt Östersjön. Till detta kommer naturligtvis de starka humanitära skälen, att hjälpa till att möta konsekvenserna av den miljömisär som vi ser i många av våra grannländer, en misär som är ett resultat av ett mångårigt systematiskt försummande av miljöoch säkerhetsintressen. Katastrofen i Tjernobyl är kanske det mest dramatiska exemplet på vad en total ekologisk hänsynslöshet i den industriella uppbyggnaden kan leda till. De insatser som behövs för att möta konsekvenserna av den katastrofen är naturligtvis nästan oändliga. Det är viktigt att Sverige lämnar ett bidrag där. Vi har konkret föreslagit att man skall försöka få till stånd en europeisk miljöfond för att de europeiska länderna, alla efter sin förmåga, skall kunna bidra till de insatser som krävs för att få ett ur miljösynpunkt renare Europa. De insatserna skall kunna göras i de länder där de bäst behövs. Konkret har vi också föreslagit att vi skall gå in aktivt och stödja Wistaprojektet, som också Håkan Holmberg nämnde och som kanske är det längst komna projekt som nu finns att tillgå i Polen. Vi vet också att Wista är en av Östersjöns största föroreningskällor. Vi har också intresse av att stimulera den ekonomiska utvecklingen i våra grannländer i öster och söder. Återigen har vi solidaritetsskäl, humanitära skäl, för att medverka till drägliga livsvillkor, men skälen är också att det här är fråga om framtida samarbetspartners som kan få stor betydelse för vår egen utveckling. De förmånliga lån som vi har föreslagit kan vara ett sätt att stimulera den ekonomiska utvecklingen i Östeuropa och även det ekonomiska samarbetet mellan företag i Sverige och i våra grannländer i öst och söder. Vi kan således i mycket hög grad betrakta de insatser som vi gör på det här området som investeringar för framtiden, också för Sveriges framtid. Vi bör aktivt försöka medverka till att underlätta för de östoch centraleuropeiska länderna att komma med i den europeiska samarbetsprocess som nu håller på att utvecklas med utgångspunkt i EG och EFTA. En del föreställer sig att EG skulle kunna utvecklas till en slags alleuropeisk ekonomisk samarbetsorganisation. Det är naturligtvis möjligt, men inte så förfärligt sannolikt. För närvarande prioriterar man i EG alldeles uppenbart en fördjupning av samarbetet i riktning mot en ekonomisk och politisk union snarare än en geografisk utvidgning. Man kan naturligtvis också se framför sig en situation där det europeiska ekonomiska samarbetet byggs upp av ett nätverk av bilaterala avtal mellan EG och olika europeiska länder, med EG som ett slags spindel i nätet. Jag tror inte att det är någon särskilt önskvärd framtid, eftersom det skulle ge EG en mycket dominerande roll i Europas utveckling. Däremot kan mycket väl de EES-avtal som nu skall förhandlas fram mellan EG och EFTA-staterna bli en ram för ett vidare alleuropeiskt samarbete. Jag skulle gärna se en utveckling där EES, Europarådet och ESK, som kanske kommer att få något institutionaliserat forum ganska snart, utgjorde basen för en verklig alleuropeisk gemenskap. För oss i centern är det ganska självklart att det är denna alleuropeiska gemenskap som måste vara målet för Sveriges Europapolitik.

Detta skulle kunna bli en ganska nyttig motvikt mot en alltför stark koncentration till centrala Västeuropa, en bas för ett intensifierat ekonomiskt, kulturellt och socialt samarbete i Norden och runt Östersjön. Det är utan tvivel så att händelseutvecklingen i Östeuropa öppnar många nya spännande framtidsperspektiv, inte minst för Sverige. Men om de framtidsperspektiven verkligen skall bli vad vi hoppas på, måste Sverige ha en aktiv Östeuropapolitik, en aktiv Europapolitik. Tyvärr kan man, som jag inledningsvis sade, knappast påstå att vi har fått det än. Det betänkande som vi nu behandlar är bara ett litet steg i den riktningen, ett alltför litet steg enligt vår uppfattning. Vi skulle vilja ha till stånd mer kraftfulla insatser, och det har vi också givit uttryck för i reservationer till betänkandet. Jag vill avslutningsvis, herr talman, yrka bifall till de reservationer som centern står bakom och i övrigt till utskottets hemställan i betänkandet.

Herr talman! I mer än 40 år har det kalla kriget satt djupa spår i de europeiska folkens villkor. Kapprustning, kärnvapenhot, misstro och politiskt förtryck har tillhört vardagen i stora delar av Europa. Det senaste årets utveckling är, mot den bakgrunden, i många stycken glädjande. De kommandoadministrativa, statssocialistiska ländernas sammanbrott i Östoch Centraleuropa pågår. De socialister som under årens lopp hävdat att frånvaron av fundamentala demokratiska rättigheter i längden inte är förenlig med byggandet av socialism har blivit mer än sannspådda. Det som nästan dagligen under dessa år påmint oss om det andra världskrigets vansinne har varit det tyska folkets delning. Återföreningen av de båda staterna måste ses som ett uttryck för att det andra världskrigets sår i Europa äntligen håller på att läkas. Men samtidigt finns förstås oron. Kommer det nya starka Tyskland att tillsammans med Frankrike och England bygga upp en militärindustriell, kärnvapenrustad stormakt i Europa? Här har fredsrörelsen och antikärnvapenrörelsen viktiga bevakningsuppgifter. Vårt lands relationer till Östoch Centraleuropa har givetvis också präglats av det kalla krigets kapprustning och misstro. Under dessa år har ofantliga resurser som skulle ha kunnat användas för att tillfredsställa många civila mänskliga behov slösats på militära ändamål. Ansvaret för det kalla kriget faller tungt på de ansvariga i dåtidens Europa. Förhoppningsvis står vi nu i början av en tid då Europas folk som jämlikar kan arbeta för ett öppet, demokratiskt och pluralistiskt Europa, i vilket vissa östeuropeiska partiers maktmonopol försvinner, olika politiska meningsriktningar kan börja brytas mot varandra och olika etniska och religiösa grupper kan leva sida vid sida utan att den ena gruppen förtrycker den andra. Det är inte säkert att den tiden blir så lätt. När de auktoritära och byråkratiska nomenklaturaregimerna i Östoch Centraleuropa äntligen tvingas avgå och organisationsoch åsiktsfriheten ökar dyker de etniska och nationella konflikter som tidigare har undertryckts upp. Många kräver med rätta respekt för sin särart och ett ökat självbestämmande. Det ligger också nära till hands att kräva hämnd för lidna oförrätter. Men sådan hämnd kan också leda till nya tragiska konflikter. Nu gäller det att ta chansen att bygga folkförsoningens, avspänningens och nedrustningens Europa, där militärblocken avvecklas. I detta fredliga Europa öppnas möjligheter att ta itu med folkförsörjningens problem, miljöproblem och klassklyftor. De framgångsrika, i stort sett fredliga omvälvningarna i Östeuropa har haft många förspel. Polen har under hela efterkrigstiden med jämna mellanrum skakats av strejker och uppror. Det militära maktövertagandet i december 1981 blev början till slutet för den gamla regimen. Den s.k. Pragvårens politik för en socialism med mänskligt ansikte väckte många förhoppningar i Tjeckoslovakien och även i andra länder, förhoppningar som trycktes tillbaka av Warszawapaktens inmarsch 1968. I Ungern har demokratiseringsprocessen pågått en längre tid och har delvis sina rötter i 1956 års uppror. I DDR har också förekommit strejker och omfattande upprorsliknande rörelser. Glasnost och perestrojka i Sovjetunionen har inneburit ett nytt sätt att se på världen och de politiska motsättningarna. Därmed öppnades också snabbt möjligheterna för de folkliga resningarna i de övriga Warszawapaktsstaterna. Vi tror det är viktigt att de krafter som står för glasnost och perestrojka i Sovjetunionen får vår uppmuntran och vårt stöd. Ett sammanbrott för förnyelsepolitiken i Sovjetunionen skulle på kort tid allvarligt kunna försämra det internationella politiska klimatet och kasta utvecklingen i Sovjetunionen decennier bakåt i tiden. Bl.a. därför är det viktigt att utveckla kontakten med de parlamentariska organen i Sovjetunionen. Om detta råder också stor politisk enighet. Under århundraden har Östersjön varit ett sammanbindande hav för ekonomiskt, socialt, kulturellt och politiskt samarbete men också för utdragna och förnedrande krigshandlingar. Under det kalla kriget har muren mellan öst och väst gått över Östersjön. Självfallet är vi eniga om att Östersjön skall bli ett fredens hav, över vilket samarbete inom handel, forskning, utbildning, miljöoch energipolitik kan bedrivas. Vi kan samtidigt konstatera att Östersjön är ett döende hav. Den mycket svåra miljösituationen i Polen, Baltikum, Leningradområdet och DDR påverkar starkt Östersjön, liksom naturligtvis utsläppen från Finland och Sverige i Bottenviken och Bottenhavet. Det förorenade vattnet från den polska floden Wista uppskattas svara för en tredjedel av Östersjöns föroreningar. Avloppsutsläpp — orenade eller via dåliga reningsverk — från flera länder lämnar ytterligare bidrag till avlivandet av Östersjön. Enligt uppskattningar lever i dag omkring tolv miljoner människor eller nära en tredjedel av Polens befolkning i s.k. ekologiska katastrofområden. I Katowiceregionen är cancerfrekvensen 30 20 högre än det polska genomsnittet. Spädbarnsdödligheten är fem gånger större än i Sverige. I staden Zabrze ligger halterna av benzpyren, svavelväte, klor och bly mångdubbelt över de polska gränsvärdena. Bara varannan graviditet ger ett friskt och normalt barn. I Kraköw står stålverket Nowa Huta för 90 96 av föroreningarna. Effektiv rökgasrening saknas. 26 av 1 000 nyfödda dör jämfört med 6 av 1 000 nyfödda i Sverige. I tidningar och tidskrifter och på olika miljökonferenser flödar informationen om den katastrofala situationen. Uppräkningarna kan bli mycket långa. Försöken till samarbete om Östersjöns miljö har egentligen pågått ganska länge men först de senaste åren fått fart. I en särskild redogörelse för Sveriges samarbete med Östeuropa som UD sammanställt framgår stödets omfattning och inriktning. Den miljard till Östeuropa som föreslås i budgetpropositionen är utspridd över tre år. För Polens vidkommande blir det 100 milj.kr. under kommande budgetår. Svenska ambassaden uppger att 7 000—8 000 reningsverk skulle behöva byggas för att rena floden Wista. Bara dessa uppgifter visar på det enorma behovet och anger att de anslagna medlen är helt otillräckliga. Det är ju inte enbart av generositet som vårt land gör dessa satsningar. Det handlar i hög grad också om vår närmiljö. Vi vill för vår del dela upp samarbetet mellan Polen och Sverige i dels satsningar på kort sikt, vartill vi föreslår 300 milj.kr. för kommande budgetår, dels ett långsiktigt strukturellt stöd på 500 milj.kr., avsedda att användas bl.a. för s.k. skuldbyten. De kortsiktiga medlen skulle då kunna användas till utveckling av miljövänortssamarbete, stöd till miljöorganisationer i Polen, stöd till Svensk-polska miljöföreningens verksamhet i Sverige, stöd till samarbete mellan Sverige och Polen på hälsoområdet och stöd till Wistaprojektets utformning samt visst livsmedelsbistånd. För miljösatsningar i Baltikum har vi föreslagit 200 milj.kr. Eftersom vi ansett att dessa anslag inte skall ha karaktären av utvecklingsbistånd avsett för u-länderna har vi vid behandlingen av UD:s budget i betänkandet UU14 yrkat på att medlen till Östeuropa skulle få ett särskilt anslag. Vi vidhöll denna inställning i en reservation till betänkandet UU15, som vi nyss behandlade. Vad gäller inriktningen av östbiståndet som behandlas i betänkandet UU16 anser vi oss i huvudsak ha fått våra synpunkter tillgodosedda. Eftersom vi i motionstexten argumenterat för s.k. skuldbyten över det svenskpolska samarbetet men inte haft någon egen hemställan yrkar vi också bifall till reservation 4 i betänkande UU16. Likaså kan vi biträda reservation 3 i samma betänkande angående s.k. mjuka krediter. Av någon anledning har våra instämmanden i det särskilda yttrandet 1 angående Wistaprojektet och yttrandet 3 om balternas möjligheter att följa Nordiska rådets arbete inte kommit med i protokollet. Jag vill därför nu instämma i dessa yttranden av Pär Granstedt m.fl. När det gäller argumenteringen för en europeisk miljöfond har vi i princip inget emot detta, men vi har som jag nämnt anvisat en annan användning av pengarna. Vi avstår i dag från att ta ställning till huruvida vi skall ha en fond eller inte, vilket behandlas i moment 18. I övrigt vill jag yrka bifall till utskottets samtliga förslag. Den förnyade och förstärkta Östeuropapolitiken måste bli ett led i en ny säkerhetspolitik. När blocktänkandet tonas ner och flera viktiga steg mot nedrustning tas måste också frågan om kärnvapnens eliminerande från Östersjöområdet resas. Miljösamarbetet mellan Östersjöns länder stärker också vår framtidstro och säkerhet. Östersjöområdet är ett naturligt område för handel och ekonomiskt utbyte. Likartad kultur, likartade förutsättningar när det gäller klimat och naturresurser sätter också sin prägel på teknik och varuproduktion. Dessutom erbjuder givetvis Östersjön, Bottenviken, Bottenhavet och Finska viken utmärkta farleder för energisnåla och miljömässigt acceptabla fartygstransporter. Tyvärr har jag intrycket att svenska företag släpar efter när det gäller det regionala ekonomiska utbytet med öststaterna. De stora multinationella företagen tar nog för sig och vissa småföretag gör också ansträngningar, men som helhet borde ett handelsutbyte baserat på ömsesidig respekt kunna bli mer omfattande. Det säger jag också mot bakgrund av erfarenheterna från norra delen av Sverige. Jag har för övrigt i en motion, som behandlas i trafikutskottet, yrkat på utbyggnad av kommunikationerna mellan norra delen av Sverige, Finland och västra Sovjetunionen. Det är möjligt att fixeringen vid EG-länderna utgör ett hinder för att få till stånd en utveckling av handeln med östländerna. När det socialistiska misslyckandet i Östeuropa förvärras beror det i många fall på att länderna är hårt skuldsatta. De är därför svaga i sina förhandlingar med de starka kapitalintressen som nu ställer villkor för sin medverkan. Mycket snabbt kan därför deras nyvunna nationella självständighet urholkas och de kan tvingas till utförsäljning av nationella tillgångar och tvingas släppa målsättningar att bygga in social rättvisa i de marknadsekonomier de vill bygga upp. I dessa länder kommer det att behöva byggas upp starka fackliga organisationer och andra genuint folkliga demokratiska rörelser, vilka kan ta kampen för social rättvisa och hänsyn till miljön när de transnationella kapitalintressena tar kommandot och på sitt sätt tränger på. Jag förutsätter att när nu regeringen deltar i förberedelserna för den europeiska återuppbyggnadsoch utvecklingsbanken kommer målsättningen att vara att denna bank inte skall ställa villkor som kränker de demokratiserade östoch centraleuropeiska staternas möjligheter att själva bestämma över sin framtid och utveckling. Jag vill slutligen, herr talman, än en gång yrka bifall till reservationerna 3 och 4.

Herr talman! Jag måste säga att jag uppskattar mycket av Bengt Hurtigs engagerade kritik mot de eländiga förhållandena i dessa f.d. kommunistiska länder. Jag tycker ändå att det är nödvändigt att i denna debatt ställa ett par frågor. Vad beror allt detta elände på? Kan det ha någonting att göra med den ideologi som de personer och partier som styrt dessa länder har åberopat under alla dessa år? Bengt Hurtig bör ju veta att det är dålig marxism att skylla politiska förhållanden och misslyckanden på personer, missväxt och sådana saker som är de traditionella. Kan det möjligen vara så att det här finns ett samband med kommunismen som ideologi? Bengt Hurtig sade att man hade försökt bygga socialism, men inte insett att det behövdes demokrati. Själva kvintessensen i socialismen är ju just att kapitalismens anarki, som det brukar heta, skulle ersättas av produktion i planmässiga former. Därefter skulle man centralisera makten till de högsta statsorganen. Kan planekonomi finnas utan maktkoncentration, Bengt Hurtig?
Herr talman! Självfallet är det så att problemen beror på en felaktig ideologi. Det trodde jag framgick av det anförande jag nyss höll. Vi har ju i åtminstone 25 år fört samma debatt med samma partier och fått ta emot samma kritik. Hur har då denna ideologi trots allt kunnat få fotfäste och utvecklas? Det måste naturligtvis bero på den abnorma situation som uppstod efter andra världskrigets slut och den misstro och skräck som detta krig förde med sig. Ansvaret för den utvecklingen åvilar naturligtvis de ledare vilka fanns i öststaterna, och då naturligtvis främst Stalin, men jag anser också att en del av ansvaret åvilar Västeuropa.
Herr talman! Det är glädjande att Bengt Hurtig säger att problemen delvis berodde på felaktig ideologi. Det är litet mindre glädjande att han hävdar att hans parti, som jag fattade det, i 25 år skulle ha ägnat sig åt att kritisera det här. Det är ju inte längre tid än nio år sedan Solidaritet förbjöds i Polen. Den tidning som är huvudorgan för Bengt Hurtigs parti — Ny Dag — skrev då en ledare, som är något av en klassiker i denna genre, där man slätade över, bortförklarade och ursäktade den här händelsen. Vpk:s gällande partiprogram från 1987 är fyllt av hyllningar till det kommunistiska systemet. Med all respekt för att Bengt Hurtig hela tiden kan ha känt obehag i den här frågan måste jag säga att man, när man hör hur svenska kommunister vrider sig inför denna problematik, kommer att tänka på den gamla historien om den stora Sovjetencyklopedin, där man skrev om tvångskollektiviseringen. I upplagan från Stalins tid står det att vissa misstag begicks, men rättades till av kamrat Stalin. Sedan kom Chrustjovupplagan, och där hette det att vissa misstag begicks, av kamrat Stalin. Sedan kom Brezjnevupplagan och där står det bara att vissa misstag begicks. Det här tycker jag på något sätt illustrerar hur man hela tiden söker efter andra lösningar än dem som är uppenbart korrekta. Det är fråga om den kommunistiska ideologin som sådan som driver fram den här typen av politik och system.
Herr talman! Jag vill påminna Håkan Holmberg om att vi har anordnat demonstrationer och antagit uttalanden till stöd för Solidaritet. Självklart har det också förekommit klagomål över vissa hälsningar och vissa typer av yttranden som har förekommit under årens lopp och som jag i dag tycker att vi har anledning att beklaga.

Herr talman! Jag kan instämma i det mesta av det Håkan Holmberg säger om den tragedi som kommunismen har tvingat östeuropéerna att uppleva under mer än 40 års tid. Just därför är det ju inte mindre tragiskt, att nu, när de äntligen håller på att befria sig från detta ok, många profitörer står beredda för att försöka lura in dem i en ny tragedi.

Det är klart att det finns många östeuropéer som är lockade av glansen från västkapitalismens prylraseri. Det är klart att det finns människor som satsar på att bli miljardärer i stoty, rubel eller forint, eller vad det nu kan vara. Det är klart att det finns profitörer där som här. Det finns klippare och egoister, hänsynslösa klättrare i alla samhällen som tar sin chans om man öppnar vägen för dem. Det är klart att det är på det sättet. Men lyckligtvis är kanske inte alla östeuropéer så förblindade. Vi kunde se i TV i går hur man i Berlin demonstrerade för att få behålla litet social trygghet. De sade att de var oroliga för den arbetslöshet som man ju har i EG-länderna, vilket den östtyske personen i programmet så riktigt påpekade. Håkan Holmberg talar om att det inte kan vara bara personers fel. Det måste ju vara systemfel i öst; och han har så rätt så. Det kan inte heller vara en slump att arbetslösheten i EG-länderna är fyra till fem gånger så hög som den är i Sverige. Det kan inte vara en slump att arbetslösheten fyrdubblades i Danmark efter det att landet hade gått med i EG. Det är det systemet som ni nu skall tvinga på de stackars östeuropéerna — som om de inte hade haft ett bokstavligt helvete redan. De har haft tillräckligt mycket av den varan. T.o.m. Stefan Hedlund som är professor i öststatskunskap har talat om att soppköken nu börjar öppna i Polen. Är det det ni önskar dem, att de skall ha soppkök? Att de skall ha 30—40 26 arbetslöshet? Är det detta stålbad som de skall gå igenom, pådyvlat dem av förståsigpåare i väst som skall exportera kapitalismens institutioner till dem? Här håller man på att vända en tragedi i en ny — det vore illa om det lyckades. Herr talman! Det betänkande som vi skall diskutera här innehåller mycket kloka saker, men det väcker för mig två viktiga frågor. Den ena är: Hur länge skall Carl Bildts dubbelspel om Litauen få fortgå opåtalat? Den andra frågan är: Varför betraktar socialdemokrater, moderater och tydligen också vpkare alla östeuropéer som potentiella brottslingar? Detta är två viktiga frågor som föranleds av det betänkande som vi har framför oss. Det finns naturligtvis en rad andra frågor där vi gör olika bedömningar. Så sker ju ofta i politiken. Vi skulle t.ex. vilja inrätta en europeisk miljöfond för miljöstöd till Östeuropa. Vi skulle vilja använda s.k. mjuka krediter och skuldbyte för att stödja miljösaneringen i bl.a. Polen, och vi vill ha gäststatus för de baltiska republikerna i Europarådet. I vissa fall har vi inte varit ensamma om dessa önskemål. Jag yrkar därför bifall till reservationerna 2, 3, 4 och 9. Det är beklagligt att utskottsmajoriteten inte stödjer de gröna kraven i de här avseendena, men jag kan inte påstå att det är någon skandal. Skandal är däremot ett adekvat ord för utskottets agerande beträffande Litauen och viseringsreglerna för östeuropéer. Som bekant utropade sig Litauen som självständig stat den 11 mars i år. Efter samråd i utrikesnämnden — vilket samråd jag utgår från var ytterligt sakligt och djuplodande, något man ju aldrig får veta eftersom sammanträdet sker bakom lyckta dörrar och där miljöpartiet och vpk inte har insyn — kom de fyra största riksdagspartierna, från Carl Bildts till Ingvar Carlssons, överens om att Sverige inte borde erkänna Litauen; i utrikesdebatten anslöt sig vpk till den ståndpunkten. Miljöpartiet de gröna, ett parti som har mycket goda kontakter med Litauen — jag vill inte påstå att vi är ensamma om det, men vi har det också, bl.a. genom Zigmas Vaisvila, en parlamentsledamot som fick ordentligt på nöten av ryska trupper för en tid sedan vilket ledde till bl.a. hjärnskakning — reagerade genom att kräva att självständighetsförklaringen skulle mötas av ett omedelbart svenskt erkännande. Sedan dess har litauiska ledare vädjat direkt till Sverige om erkännande. Vid samtal med Kazimiera Prunskiene, Litauens regeringschef, framförde hon att hon också ville ha ett erkännande, även om hon var mycket diplomatiskt försiktig. Hon tolkade bl.a. den sovjetiska blockaden som ett underförstått erkännande. Hon sade också att ett första steg på vägen mot ett erkännande kunde vara att Sverige återtar sitt erkännande av den sovjetiska ockupationen av Litauen. Detta skulle då kunna tolkas som ett de facto-erkännande. Man har använt säkerhetspolitiska hänsyn som argument mot svenskt erkännande, men i själva verket är ju försvaret för små nationers rätt att existera själva grundvalen för den svenska säkerhetspolitiken. Om det inte finns en allmänt internationellt omfattad acceptans av små staters rätt att bli accepterade, då hjälper inga JAS-plan eller Boforskanoner i världen för att upprätthålla svensk självständighet. President Landsbergis har understrukit att Litauens självständighetsförklaring inte innebär att en ny stat har bildats, utan enbart att Litauen återupprättar den självständighet som de jure kontinuerligt har existerat sedan landet bröt sig loss från Tsarryssland och erkändes av hela världen. Vid en föredragning för utrikesutskottet den 17 mars i år framkom av utrikesdepartementets folkrättsexpertis att Sverige åtskilliga gånger har tubbat på de tjusiga, orubbliga regler man brukar hänvisa till som hinder mot erkän nande. I själva verket låter man ibland bli att erkänna ett land när det är politiskt bekvämt att göra så. Man skulle också kunna erkänna, om man tyckte att det var politiskt motiverat. Helsingforsavtalet, som också har använts som tillhygge i debatten, utgör inget hinder för erkännande. Det finns olika principer, dels territoriell integritet, dels självbestämmande och inte minst att frigörelse skall ske med fredliga metoder, vilket gör att man inte bara har Sovjetunionen att ta hänsyn till utan självfallet också Litauen och landets rätt till självbestämmande. Det finns alltså utrymme för ett politiskt val från svensk sida. Det är inte så att det finns orubbliga principer som regeringen måste följa — det finns utrymme för ett politiskt val. Därför är det en politisk skandal att regeringen valt filttofflorna. Herr talman! Det jag nu har sagt om Litauen — givetvis inte det inledande om kapitalismens institutioner — gör att jag vågar lova att 90-95 96 av svenska folket skulle, om man läste det som en text, kunna tro att det var Carl Bildt som hade sagt det. De skulle vara fullständigt övertygade om att det var Carl Bildt som pläderade för Litauens frihet och för ett erkännande av Litauen. Carl Bildt har mer än någon annan svensk politiker försökt ta Baltikums frihet på entreprenad. Praktiskt taget varje vecka anklagar han regeringen för att svika Baltikum i allmänhet och Litauen i synnerhet. Men varje vecka går han strax in bakom utrikesnämndens lyckta dörrar och gör upp med regeringen. Varje sådant utrikesnämndssammanträde har hittills utmynnat i total enighet mellan de fyra partierna, inkl. Carl Bildts, om att Litauen inte skall erkännas. Detta har emellertid aldrig hindrat Carl Bildt från att omedelbart gå ut på första bästa torg och plädera för Litauens frihet i ordalag, som gör att mycket få åhörare kan få någon annan uppfattning än att Carl Bildt är den i det här landet som mest vill stödja Litauens självständighet. Jag har mycket undrat över hur de övriga partierna i utrikesnämnden stillatigande kan åse detta skådespel. Det är framför allt er han gör narr av. Det är ju er han har kokat ihop detta tillsammans med, och sedan går han ut och agerar som om ni var helt oeniga för att ta poäng på båda sakerna på en gång; att slippa en debatt med regeringen som han uppenbarligen inte vill ha, eftersom högern brukar förlora de debatterna. Samtidigt skall han gå ut på torgen och ta poäng på att vara den störste baltälskaren i landet. Hur kan ni tolerera det? Det är för mig en gåta. Man kan också fråga hur massmedia gång på gång kan låta Carl Bildt framträda som motpol till regeringen, när han inte alls är någon motpol utan går i den skönaste armkrok med Pierre Schori. Naturligtvis är också övriga partier värda kritik i detta sammanhang, men på betydligt lägre nivå. Folkpartiet har ju länge kämpat för Baltikums frihet, och Håkan Holmberg antydde nu att folkpartiet i varje fall är berett att ta några steg åt rätt håll. Ingemar Eliasson har sagt att det inte är fråga om utan när det är dags för ett erkännande av Litauen. Men när är när? Jag har ställt frågan och kommer att fortsätta att ställa den i talarstolar och i korridorer tills det ges ett klart svar på den. När är när? Är det när Moskva ger klartecken? Det kan väl ändå inte vara en folkpartistisk uppfattning om Baltikum. Jag tycker att Aftonbladets chefredaktör i går behandlade socialdemokra ternas inställning mycket adekvat då han gycklade med Pierre Schoris försäkran om att ett officiellt erkännande av Litauen inte behövs eftersom man redan har erkänt Litauen i hjärtat. Det räcker som en kommentar om socialdemokraterna. Jag tycker att samtliga partier borde läsa Wilhelm Agrells artikel i Dagens Nyheter häromdagen, där han konstaterade att ett erkännande av Litauen är en moralisk plikt som bara fega politiker väjer för. På åtskilliga sovjetiska torg, inkl. Röda torget, krävs nu ett erkännande av Litauen. Hur länge skall miljöpartiet de gröna behöva vara ensamt om motsvarande krav på svenska torg? Herr talman! Den andra huvudfrågan gällde östeuropéers och västeuropéers lika rättigheter. Det som utskottsmajoriteten har skrivit på s. 27 och 28 i betänkandet, och som miljöpartiet, folkpartiet och centern har reserverat sig emot, är faktiskt inget annat än ett uttryck för en primitiv främlingsfientlighet av lägsta slag. Utskottsmajoriteten behandlar alla östeuropeiska turister som potentiella utövare av illegal försäljning. Man betraktar alla östeuropeiska turister som potentiella och illegala invandrare. De friheter som utskottet vill utveckla för Västeuropa, skall de inte alls gälla Östeuropa? Vi skall ju ha en fri arbetsmarknad inom Västeuropa, vilket är en av de, ur miljöpartiets synpunkt, få positiva sakerna i den integration som pågår. Vi i miljöpartiet är anhängare till att människor skall få röra sig så fritt som möjligt. Men vi har varnat för att om detta utvidgas till hela Västeuropa kanske det inte blir plats för östeuropéer. Detta tycks ju bekräfta den farhågan. Utskottsmajoriteten skriver i betänkandet att en generell viseringsfrihet för resor till Sverige skulle kunna uppfattas som en signal till fri invandring från länderna i Östoch Centraleuropa. Men vilket är syftet med EG-anpassningen? Är inte det att ge en signal till fri invandring till hela Västeuropa? Vad innebär det annars? Har ni i så fall talat om i Bryssel att ni inte kommer att acceptera den fria arbetsmarknaden? Varför skall inte samma rätt att turista i Sverige, och kanske söka arbete och bosättning här, gälla för litauer, ester, letter och polacker som för greker och portugiser? Vad har socialdemokrater, moderater och kommunister egentligen emot östeuropéer? Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 5 och 6.

Herr talman! Frågan när är när, som Per Gahrton uttryckte sig, går naturligtvis inte att avgöra i Sverige, eftersom vi i Sverige inte på något sätt styr denna process. Denna fråga skall debatteras i utrikesutskottet med anledning av den motion som miljöpartiet har väckt och därefter i en särskild debatt i kammaren. Men det jag tycker att man kan säga är att det i dag finns tecken som går att tolka som att en förhandlingsprocess ändå kan vara på väg. Någonstans i denna process måste den svenska regeringen, enligt min mening, finna att rätt tillfälle har kommit. Vissa av de manövrer som nu sker innebär ju indirekt att man även i Moskva bekräftar att man håller på att närma sig den ståndpunkt som är den enda rimliga, nämligen att Litauen är en annan stat än Sovjetunionen. Men vi styr inte detta från Sverige. Egentligen begärde jag ordet för att kommentera det som Per Gahrton sade om att vi skall tvinga på östeuropéerna kapitalismens tragedi, eller hur han nu uttryckte detta. Jag tycker att han skall försöka säga det till de ärade solidaritetsaktivister som under snart tio års tid har kämpat för att äntligen få en chans att göra något åt Polens katastrofala situation. Mycket av den har ju att göra med miljöproblemen. De fabriker i övre Schlesien som bl.a. är boven i denna tragedi borde ha stängts för tio, femton, tjugo år sedan. Självfallet blir det en stor arbetslöshet när dessa fabriker stängs, om den nya ekonomiska politiken kommer att leda fram till det, men det är nödvändigt för att det över huvud taget skall vara möjligt att bo i dessa områden i fortsättningen. Självfallet leder detta till många sociala problem, bl.a. i form av arbetslöshet. Säkerligen blir det tragedier. Men detta är något som den polska befolkningen accepterar. Den polska regeringen har förtroendesiffror som varje normal västerländsk premiärminister skulle vara grön av avund att få läsa i tidningen. Ca 80 26 av befolkningen har förtroende för den polska regeringen. Jag tycker att Per Gahrton skall säga till polackerna det som han sade här nyss. Då får han se vilket svar han får.
Herr talman! Jag tycker att det är ganska beklämmande att lyssna till Per Gahrton. Det är ganska dystert. Per Gahrton ser två helveten och ingen skillnad däremellan. Han ser ingen skillnad mellan diktatur och demokrati. Han ser ingen skillnad mellan välståndet i väst och den skriande fattigdomen och miljöförstöringen i öst. När man lyssnar på Per Gahrton får man känslan av att det inte finns något hopp för människorna. Inte ens Per Gahrton påstår ju att de gröna har en ekonomisk politik som skulle kunna tillämpas på ett sådant sätt att den leder till något ökat välstånd eller någon ökad välfärd. De gröna vill ju sänka tillväxten t.o.m. här hemma i Sverige. Men det finns faktiskt litet hopp för människorna. Jag var för två veckor sedan i Polen. Där har man, vilket Håkan Holmberg var inne på, en solidaritetsstödd regering som arbetar för reformer. Och det som vi där fick höra gav litet hopp. Det var, Per Gahrton, västerländska ekonomiska metoder, jag skulle nästan vilja säga Chicagoskolan, som man tillämpar där. Inflationen har sjunkit från 600 90 1988 till 75 90 i januari 1990, 25 96 i februari och 5 Jo i mars. Man klarar nu en konvertibilitet av ztotyn utan att behöva dra på stora valutareserver. Det kommunistiska systemet var mycket bra på full undersysselsättning. Den öppna arbetslösheten är i dag ännu icke mer än 2 40 i Polen. Jag tror att den kommer att stiga. Köerna framför affärerna har försvunnit. Polackerna ser faktiskt en viss ljusning och ett visst hopp. Det är något att glädja sig över. Sedan tycker jag att det är påtagligt hur Per Gahrton, den störste EG-motståndaren, nu har gjort sig till den störste propagenten för ett diplomatiskt erkännande av Litauen. Jag tror faktiskt att måndagsrörelsen gör mer för Litauens självständighet än Per Gahrtons inlägg.
Herr talman! Jag kan inte påminna mig att jag har kritiserat måndagsrörelsen. Tvärtom deltar vi i miljöpartiet givetvis i den utsträckning vi får lov för arrangörerna. Visst gör måndagsrörelsen stor nytta. Jag kritiserade Carl Bildt, punkt, slut. Men det bör naturligtvis en moderat riksdagsledamot också ta åt sig. Det hade varit intressant att få en förklaring till Carl Bildts dubbelspel. Jag är inte pessimistisk på det sättet att jag tror att människan nödvändigtvis måste gå under, men jag tror att det med absolut säkerhet kommer att ske om man nöjer sig med att byta ut den fördärvliga kommunismen mot en hämningslös tillväxtkapitalism som gör slut på alla våra resurser inom några årtionden och som i huvudsak innebär att man struntar i hur det går med miljön. Vi förordar ett ekonomiskt system som har spärrar mot miljöförstöringen inbyggda från början. Den politik som vi och våra gröna vänner vill ha är förvisso inte är någon kommunism utan en marknadsekonomi som är hårt ekologiskt styrd som innebär att man inte accepterar att vissa generationer skall offras för en samhällsförändring. Jag trodde att det var Stalins privilegiumi historien att anse att vissa generationer skall offras. Vi accepterar inte att vissa skall dömas ut i arbetslöshet och dömas till soppköken därför att man skall ändra från ett samhällssystem till ett annat. Det är precis detta som kommer att inträffa. Det är 2 70 arbetslöshet i dag i Polen. Men alla de som propagerar för den s.k. reformen i Polen säger att det kommer att bli 20-30 20 arbetslöshet innan det hela är färdigt. Man kan möjligen hoppas att de har fel, men erfarenheten från EG-länder och USA och andra sådana länder där man inte har en stark social sektor visar att polackerna bara är i början av vad de kommer att få uppleva. Då blir det naturligtvis deras sak att ta ställning hur de vill ha det — självfallet. Jag reagerar mot att svenska politiska partier propagerar för att vi skall pådyvla dem kapitalismens institutioner. Jag har svårt att förstå varför Håkan Holmberg försvarar moderatmotionen som han alldeles nyss tagit avstånd från, men det är ju hans problem. Det intressanta var att höra vad han hade att säga om Litauen. Vi har respekt för folkpartiets långa engagemang för Baltikums frihet. Därför har vi varit besvikna för att folkpartiet inte har gått längre. Men vi har också förstått att det ändå finns seriösa krafter i folkpartiet som har velat gå längre. Bengt Westerberg har inte ägnat sig åt samma skändliga spel som Carl Bildt, och därför finns det en respekt för folkpartiets grundhållning när det gäller Baltikum. Det vore bra om folkpartiet kunde ta initiativ till att man i varje fall kommer längre än att bara än en gång säga nej till erkännande av Litauens självständighet, att man kunde ta det steg som Litauens premiärminister här antydde vore det första steget, nämligen att upphäva erkännande av den sovjetiska ockupationen.
Herr talman! Jag tycker att Per Gahrton skall ta debatten med mig i stället, eftersom jag är närvarande här i kammaren. Han skall inte anklaga Carl Bildt för olika saker nu när han inte är i kammaren. Jag tycker att det verkar som om det nu — det kunde vi höra i nyheterna kl. 18.00 — finns vissa öppningar. Vissa förhoppningar kan man kanske hysa om att det kan börja röra på sig i den låsta situationen mellan Vilnius och Moskva. Det kan vara intressant att notera att ett av instrumenten tycks vara det brev som Kohl och Mitterrand har sänt. Det visar att det finns många olika sätt att påverka situationen. Carl Bildt har klart i denna kammare uttalat var rätten finns, var makten utövar sina anspråk och på vilken sida vi och Sverige står. Det vet Per Gahrton själv eftersom han debatterade med Carl Bildt den dagen.

Det är att nedvärdera människor i våra närmaste grannländer på ett sätt som jag tycker är ovärdigt i en debatt. Det har varit ganska mycket av sådant i den svenska Östersjödebatten. I början av året höll socialdemokrater och moderater på att slåss om huruvida det var socialdemokrater eller moderater...

Herr talman! I det sistnämnda avseendet är Håkan Holmberg och jag fullständigt överens. Vi har olika ideologisk grundsyn. Håkan Holmberg tror väl på tillväxten, och jag är något mer skeptisk, för att uttrycka det milt. Men det är naturligtvis de folk som nu har befriat sig som själva skall avgöra. Vi arbetar genom att samarbeta med våra likasinnade i dessa länder, alltså med de gröna partierna i Polen och andra länder, och utbyta erfarenheter. Men det är de gröna partierna där som givetvis bestämmer i vilken utsträckning de skall driva likartade idéer. Det kan inte vara någon tvekan om den saken. Därför reagerar jag så starkt emot moderatmotionen, och kammaren har alltså reagerat emot den oberoende av vilken grunduppfattning man har om hur samhällen skall byggas. Det är att lägga näsan i blöt på ett ytterligt olämpligt sätt i en känslig situation. Sedan till frågan om jag skall debattera med Margaretha af Ugglas eller med Carl Bildt. Riksdagsuppdraget är ett heltidsuppdrag. Det förutsätts att alla riksdagsledamöter är närvarande alltid. Det finns ingenting i grundlagen som på något sätt ursäktar att en ledamot är frånvarande om vederbörande inte är tjänstledig. Jag känner inte till om Carl Bildt för närvarande är tjänst ledig. Det här springandet som partiledarna ägnar sig åt och är här bara någon enstaka gång när de skall hålla ett grandiost tal, som vi ibland gärna hade kunnat vara utan, och sedan är borta största delen av tiden är väl partiernas sak, deras samvetes sak och väljarnas sak, men det är naturligtvis ingen garanti mot att de inte skall få utstå kritik i debatten. Ingen riksdagsman kan undandra sig kritik genom att säga att han är utkvittad och inte är närvarande. Carl Bildt är den som har burit sig illa åt när det gäller Litauen. Margaretha af Ugglas har inte gjort på samma sätt, och därför har jag ingen anledning att angripa henne personligen. Jag tycker att Carl Bildts beteende är häpnadsväckande och bör därför kritiseras. Om ni kan fixa det inom moderata samlingspartiet på något sätt så gör ni er och Sverige en mycket betydande tjänst.

Herr talman! Utrikesutskottets betänkande 16 behandlar utformningen och inriktningen av det svenska östsamarbetet. Frågan om storleken och finansieringen av de insatser som vi här diskuterar har behandlats i betänkande 14 om UD:s budget och i betänkande 15 om utvecklingssamarbetet. Att den formella hanteringen i denna fråga har blivit litet splittrad beror naturligtvis på vår önskan att utan onödig tidsförlust vara med och påverka den snabba utvecklingen i Östoch Centraleuropa. Har då 1 miljard kronor på tre år någon betydelse för vad som nu sker i våra grannländer i öst och i syd? Naturligtvis inte mer än marginellt, men på vissa områden, exempelvis när det gäller miljöförstöringen och strategiska utbildningar, kan kanske svenska insatser få en viss styreffekt på utvecklingen. Den samlade svenska satsningen blir i praktiken väsentligt större än 1 miljard och bör naturligtvis sättas in i ett bredare europeiskt sammanhang. Sverige deltar ju aktivt i flera multilaterala ansträngningar att bistå Östoch Centraleuropa. Om den politiska utvecklingen gör det möjligt att koncentrera en stor del av våra bilaterala insatser till de små baltiska republikerna, kan också effekterna bli märkbara. Då får också vårt helhjärtade stöd för de baltiska folkens krav på självständighet ett mer konkret innehåll. Jag tycker faktiskt att moderaterna är litet för blygsamma när de i sin reservation 7 vill öronmärka 100 bilaterala miljoner för Baltikum. Den nya politik som Gorbatjov och männen kring honom fört under de senaste fem åren har lett till att Sovjet nu släppt greppet över större delen av de erövringar som Stalins arméer gjorde vid slutet av andra världskriget. DDR, Polen, Tjeckoslovakien och Ungern har fått icke-kommunistiska, demokratiska regeringar. Förhoppningsvis kommer detta om några veckor också att gälla Bulgarien och Rumänien. Den här snabba fredliga omvandlingen förutsågs inte av någon för ett år sedan. Jag hade själv möjlighet att den 15 mars i fjol på platsen följa en hundratusenhövdad klart antikommunistisk demonstration i Budapest på Ungerns gamla revolutionsdag. I början av maj, också i Budapest, hörde jag se dan Posgay och andra ungerska kommunister lägga ut texten om hur de tänkte införa ett flerpartisystem. Vi som var med insåg då inte vad som skulle hända under hösten 1989. Ändå satt Falin från centralkommittén i Moskva med och sade resignerat något om att de råd Moskvakommunisterna hade gett de ungerska kamraterna i det förflutna varit dåliga råd, så nu fick de försöka klara sig själva. Inte heller när jag i november tillsammans med Gunnar Stenarv planerade att åka till Berlin för att träffa Böhme, Meckel och andra då illegala östtyska socialdemokrater var det riktigt klart vad som skulle komma att ske. Vi kom till Berlin drygt ett dygn efter det att muren hade öppnats. Men det var först då vi stod där vid hålet i muren vid Potsdamer Platz sent på söndagskvällen och såg hundratals trötta östberlinare vandra hemåt med västberlinska plastpåsar i handen som det verkade mycket osannolikt att omvandlingen skulle kunna bromsas. Också i början av december i Riga på den första socialdemokratiska partikongress som hållits i Sovjetunionen efter 1917 kände man att det skrevs historia. T.o.m. Sovjetunionen var på väg att få ett flerpartisystem. Bland de officiella gästerna vid denna kongress i flödande TV-ljus fanns två representanter för Lettlands kommunistparti. Gorbatjov har lyckats att helt fredligt lossa greppet om de sex vasallstaterna i Östoch Centraleuropa. Röda armén reduceras nu kraftigt. När den helt dragits tillbaka inom Sovjetunionens gränser är en tidsfråga. Utvecklingen har gått svindlande fort. Kommunismen som samhällssystem överges av alla — tydligen även av de svenska kommunisterna. Politbyråmedlemmar i Moskva talar om nödvändigheten att införa marknadsekonomi. Och i går avslutade en orädd opposition årets förstamajdemonstration på Röda torget i Moskva. Det tre baltiska Sovjetrepublikerna försöker nu bryta sig ut ur unionen. I Moskva har Högsta sovjet stiftat en lag om den procedur som en delrepublik måste följa för att bli en självständig stat. Men balterna anser sig de jure aldrig ha tillhört Sovjetunionen. Många i väst är oroliga över att det lilla Litauen skall bli den tuva som välter Gorbatjovs perestrojka och glasnost över ända. Här i Sverige försöker de fem oppositionspartier som utgör riksdagens majoritet att göra inrikespolitik av det baltiska dramat. Miljöpartiet har utmanat moderaterna i fråga om ”brinkmanship”. Man tycker att vi skall strunta i folkrättens principer och officiellt erkänna Litauen. Det föreslås i reservation nr 6 i det betänkande som vi nu behandlar. Frågan kommer att tas upp utförligt i ett separat betänkande som behandlas här i kammaren den 23 maj. På den här punkten finns det skäl att ställa en rak fråga till Margaretha af Ugglas med anledning av hennes uttalande här i kväll då hon krävde svensk diplomatisk närvaro i Vilnius. Men då tänker hon sig knappast ett arrangemang som det som vi har i Tallinn och Riga med filialer till vårt generalkonsulat i Leningrad. Någonting sådant skulle knappast accepteras av republiken Litauens regering. Vad Margaretha af Ugglas tänker sig är någon form av permanent svensk diplomatisk närvaro i Vilnius. Den fråga av alla som då kommer att ställas är om vederbörande diplomat befinner sig i Sovjetunionen eller i republiken Litauen, Att frågan kan ställas på det sättet tyder på att det handlar om att de facto erkänna republiken Litauen och att det är det som Margaretha af Ugglas avser. Men varför då inte rösta för miljöpartiets reservation nr 5? Är moderaterna på väg att överge den enighet i denna fråga som hittills har rått i utrikesnämnden, eller är det här bara ytterligare ett inslag i det spel för galleriet som Per Gahrton här har talat så utförligt om och som moderaterna bedriver kring den baltiska frågan? Moderaterna agiterar också ute i busken. Bara ett exempel: På deras länsstämma i Örebro i söndags krävdes ett stopp för alla gasförhandlingar med Sovjet och begränsad rörelsefrihet för sovjetiska diplomater i Sverige. Ledamoten av denna kammare — just nu frånvarande — Birger Hagård eldade upp örebroarna med påståendet att vi socialdemokrater har visat oförmåga och ovilja att ta ställning i fråga om Baltikum, vilket enligt honom förklaras av att svensk socialdemokrati bara är ”en mildare variant av öststatssocialism”. Här finns det också anledning att klara ut ett förmodligen inte helt omedvetet missförstånd när det gäller innebörden av den tredje vägens politik. Det har aldrig varit fråga om någon medelväg mellan kapitalism och kommunism, utan det här är något som vi formulerade i början 80-talet. Vi ville då lägga fast en politik som var en medelväg mellan dels den stagnation och arbetslöshet som vi 1982 hamnade i efter sex borgerliga regeringsår, dels en generell efterfrågestimulans, som ju lätt leder till inflation och andra problem. Den tredje vägens ekonomiska politik innebar att vi skulle slagordsmässigt arbeta och spara oss ut ur den borgerliga krisen. Okunnigheten om vad den tredje vägens ekonomiska politik innebär är något som har drabbat inte bara Margaretha af Ugglas utan också en annan av våra kända öststatsdebattörer, Anders Åslund. Han har nyligen dokumenterat sin okunnighet i ämnet i DN:s debattspalt. Den tredje vägens ekonomiska politik var för övrigt tämligen lyckosam så länge under 80-talet som det parlamentariska läget var sådant att vi kunde föra vår egen ekonomiska politik. Möjligen har Margaretha af Ugglas blandat ihop den tredje vägens ekonomiska politik med den tredje ståndpunkten, som var ett mellanting mellan kapitalismen och kommunism och som bl.a. Karl Vennberg och Artur Lundkvist på 1950-talet propagerade för. Innan Margaretha af Ugglas nästa gång går upp i talarstolen och kommer med den här sortens argument bör hon fördjupa sig något i idéhistoriska studier. Låt mig i det sammanhanget gratulera Håkan Holmberg med anledning av hans innehållsrika och välbalanserade anförande. Inte minst hans eleganta avståndstagande från förgripligheterna i moderaternas motion och reservation var välgörande. Pär Granstedt tyckte att vi har visat en njugg och halvhjärtad attityd till Baltikum. Men faktum är att Sverige klarare än något annat land i väst har ställt upp på balternas krav på självständighet och nu gärna vill göra betydande ekonomiska insatser i dessa republiker. Den uppmaning som förbundskansler Kohl och president Mitterrand för några dagar sedan riktade till Litauen om att frysa självständighetsförklaringen och börja förhandla med Gorbatjov skulle, om den hade kommit från den svenska socialdemokratiska regeringen, av Carl Bildt, Andres Käng och miljöpartiet självfallet ha betecknats som ett upprörande kryperi för Sovjetmakten. Man får hoppas — för Litauens och Sovjetunionens skull — att Landsbergis och Gorbatjov lyssnar till Mitterrand och den västtyske förbundskanslern. Utan kompromisser kan det litauiska dramat sluta tragiskt för alla inblandade. Även vi svenskar hör naturligtvis till dem som berörs. Den miljard som riksdagen i morgon beslutar att ställa till regeringens förfogande för insatser främst i Polen och Baltikum är bara början. Behovet av stöd är mycket stort. DDR ansågs exempelvis vara den ekonomiskt mest avancerade kommunistiska staten. Men när nu Västtyskland försöker att snabbt komma till rätta med de värsta bristerna i det östtyska samhället, bl.a. för att hejda den strida strömmen av ekonomiska flyktingar, kostar det enorma summor i miljardklassen. Med tanke på de västtyska erfarenheterna verkar den idealistiska inställning som folkpartiet, centern och miljöpartiet i reservation nr 5 har när det gäller våra aviseringsbestämmelser inte särskilt väl genomtänkt. En del tycks föreställa sig att det nya öppna Östoch Centraleuropa på en gång blir en enormt stor marknad för svenska företag. Tyvärr kommer nog denna marknad att förbli ganska begränsad under åtskilliga år framöver. Det handlar ju om mycket fattiga länder, som efter en svår övergång till marknadsekonomi förhoppningsvis förmår koncentrera sig på att steg för steg bygga upp välfärden för sina folk. Det som i väst kan skapa avsevärda resurser för ökade insatser i Östoch Centraleuropa vore avtal om nedrustning när det gäller både konventionella styrkor och kärnvapen. Därför är det så viktigt att förhandlingarna i Wien och Genéve leder till konkreta resultat redan i år och att de förestående toppmötena mellan Bush och Gorbatjov blir framgångsrika. Allt fler östekonomer anser nu att mellan 20 och 30 90 av Sovjetunionens BNP under en följd av år har använts för militära ändamål. En kraftig minskning av denna andel tycks ingå i Sovjetledningens planer för hur den civila ekonomin skall rekonstrueras. Warszawapakten har, om än inte formellt så i praktiken, upplösts. Sovjetunionen förblir naturligtvis en militär supermakt under överskådlig tid, men den säkerhetspolitiska situationen i Europa har ändå drastiskt förbättrats under det senaste året. I december skall den svenska försvarskommittén presentera sina slutsatser av denna utveckling. Sannolikt uppstår då ekonomiskt utrymme för en del framtida satsningar i Östoch Centraleuropa — speciellt för de partier som hittills förespråkat mycket kraftiga ökningar av våra försvarsutgifter.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

Herr talman! Sture Ericsons anförande innehöll en hel del av intresse. Det framgick bl.a. rätt tydligt att inte heller Sture Ericson är särskilt imponerad av omfattningen av det bistånd som regeringen har föreslagit och som också socialdemokraterna i utskottet har ställt sig bakom. Han uttryckte sig mycket tydligt om dess marginella karaktär och hade en förhoppning om att effekterna ändå skulle bli större genom att biståndet förknippades också med andra insatser. Det är bara att hålla med om att biståndet är ganska marginellt och att nivån är lägre än vad man borde kunna förvänta sig av Sverige, med hänsyn till att det handlar om våra egna grannländer. Det är rimligt att vi satsar mera på hela Östeuropa än vad vi satsar på exempelvis Vietnam, även om biståndet där kan vara angeläget på många sätt. Däremot vill jag påminna om att vi i centern, till skillnad från socialdemokraterna, inte är beredda att ta pengar från biståndsbudgeten för östbiståndet. Vad som dock var ännu intressantare var att Sture Ericson sade att denna miljard bara var en början. Därför kunde det vara intressant att höra regeringspartiets funderingar om fortsättningen. Det här har presenterats som ett treårsprogram. Kan förslag om ytterligare insatser förväntas från regeringen redan under denna treårsperiod, utöver den miljard som nu har föreslagits? Eller talar Sture Ericson om fortsättningen efter det att tre år har gått? Tidigare under biståndsdebatten fick man närmast intrycket av att det kanske inte längre behövdes så stora insatser efter tre år. På Sture Ericson verkar det nu som om det kommer att bli betydligt större insatser från Sveriges sida framöver. En precisering vore värdefull och kanske också en försäkran om att man inte skall ta av de pengar som är avsedda för tredje världens fattigare länder. Det var klart att Sture Ericson skulle beskylla oss för att göra inrikespolitik av det baltiska dramat därför att vi dristar oss att kritisera regeringen. Regeringen måste finna sig i att vi också för en utrikespolitisk debatt baserad på våra sakliga bedömningar. Om Sverige har uttryckt sig klarare än något annat land i väst eller inte kan säkert diskuteras. Däremot finns det skäl att jämföra det sätt som den svenska regeringen har uttryckt sig på nu och det sätt som den svenska regeringen uttryckte sig på vid ett annat tillfälle när en supermakt förtrampade ett litet folks frihetslängtan, nämligen under Vietnamkriget. Då är skillnaden markant, och man frågar sig: Varför är vi inte lika tydliga den här gången? Motiven för svensk tydlighet är snarast starkare nu, när det handlar om ett skeende inpå våra egna knutar, när det handlar om våra grannfolks öden.
Herr talman!

Den polske finansministern sade för 14 dagar sedan i sitt anförande inför kommittén från Europarådet: Det finns västeuropeiska politiker som kommer till oss och vill att vi skall föra någon sorts tredje vägens politik, och jag ställer då alltid frågan: Varför gör ni det inte själva? Och varför finns det inte något enda västeuropeiskt land som kan peka på en lyckad utveckling med denna tredje vägens politik? Enligt Sture Ericson var den tredje vägens politik tydligen en väg ut ur en borgerlig kris. Nu befinner vi oss återigen i en socialdemokratisk kris. Är detta då så tillämpligt för att komma ur en kommunistisk kris, vilket är vad det handlar om i Östeuropa? Sture Ericson tyckte att 100 milj.kr. för ett särskilt samarbetsprogram var blygsamt. Men jag hörde aldrig i utrikesutskottet att Sture Ericson hade mera pengar att offerera. Om han hade gjort det hade vi självfallet sagt ja till detta. Dessa pengar gäller detta budgetår, och de är en inledning på ett särskilt Baltikumprogram. Rösta med oss i morgon, Sture Ericson, så får vi äntligen i gång ett särskilt program för Baltikum! Förslaget om svensk närvaro i Vilnius fanns med i en moderat motion som skrevs i början av januari. Det hade väl varit av utomordentligt värde för Sverige, och kanske t.o.m. för Litauen, om vi så snabbt hade etablerat den typen av närvaro i Vilnius som vi först gjorde i Tallinn. Det hade varit utomordentligt värdefullt under händelseutvecklingen under de månader som har gått. Sture Ericson frågar vilken typ av svensk närvaro det skulle vara fråga om. Detta bör absolut ingå i ett svenskt program för Baltikum. Självfallet måste vi ha en närvaro i Vilnius, och frågan är bara vid vilken tidpunkt denna närvaro kan komma till stånd. Jag tror att litauerna vill etablera alla de kontakter de kan.
Herr talman! Jag uppskattar Sture Ericsons kritik mot Carl Bildts dubbelspel. Jag utgår från att man vid utrikesnämndens sammanträde på måndag kommer att ta itu med det, därför att det skadar verkligen förtroendet, inte bara för Carl Bildt — vilket går att stå ut med — utan även för politik i allmänhet. Om man gör upp bör man givetvis hålla fast vid det, inte bara bakom lyckta dörrar utan också på torgen. När Sture Ericson påstår att vi i miljöpartiet struntar i folkrättens principer när vi kräver ett erkännande av Litauen, har han nog läst på folkrätten ganska dåligt. Han kanske också lyssnade dåligt — om han var närvarande — vid föredragningen om detta i utrikesutskottet. Det framgick för det första att en mycket stor del av världens nationer tilllämpar helt andra principer än Sverige säger sig göra. De struntar väl ändå inte i folkrätten, utan de har andra principer för erkännande, där politiska överväganden öppet kommer med i bilden. För det andra framgick det att de principer Sverige säger sig följa ändå inte följs. Rhodesia erkände man t.ex. inte, trots att det var en stat som uppfyllde alla folkrättens principer. Men det var ingen demokratisk stat, det var ingen sympatisk stat, och därför lät man av politiska skäl bli att erkänna den. Det tycker jag var rätt, men det var ju i strid mot de principer man säger sig upprätthålla. Vi fick föredragningar om en rad andra undantag från dessa s.k. heliga principer som visar att de definitivt inte är heliga. Man skulle alltså med den utgångspunkten mycket väl kunna erkänna Litauen. Men huvudpoängen för oss är densamma som litauerna själva hävdar, nämligen att det handlar inte om en ny stat att erkänna utan om en redan existerande stat som har varit ockuperad och där det bara handlar om att så att säga upprepa ett erkännande som man tidigare har gjort. Därvid måste då Sverige erkänna en fadäs som begicks 1940, och det kan väl ändå inte vara oöverkomligt. Slutligen om vår idealism när det gäller östeuropéer: Är det idealism, så är jag mycket gärna idealist. Det är en mycket enkel princip, nämligen att människor skall behandlas lika oberoende av från vilket land de kommer. Varför skall t.ex. en polack vid den svenska gränsen behandlas annorlunda än en grek? Kan Sture Ericson ge ett bra, demokratiskt rimligt svar på den frågan? Jag tror att det blir svårt.

Detta är två olika debatter — Sture Ericson har rätt i sitt påpekande. Men inte desto mindre har socialdemokraterna ägnat sig åt den här andra grenen, att i en rad sammanhang fälla uttalanden av innebörden att det säkert skulle gå att tänka sig någon sorts kombination av total planekonomi och normala marknadssystem i de former som finns i västvärlden. Ingvar Carlsson meddelade i en skrift som gavs ut 1983 att det har visat sig, med den stora erfarenhet man har i Östeuropa, att det är fel att enbart marknadsekonomi kan skapa någorlunda välstånd och drägliga förhållanden. Det hade planekonomiernas framsteg visat, trodde Ingvar Carlsson 1983. Vi i folkpartiet brukar citera det här litet då och då. Jag har inte med mig den exakta ordalydelsen, men Sture Ericson känner säkert till detta. Och det är inte så värst länge sedan som socialdemokrater reste runt och försökte sälja någon sorts blandning av normal marknadsekonomi och det system som folket i Östeuropa förtvivlat försöker komma ur, som en lösning som man då hoppades skulle ha tacksamma mottagare. Så var det inte, och det var tur det. Det här är två olika debatter, men socialdemokratin har varit ute och glidit ganska mycket på isen också, Sture Ericson.
Herr talman! Pär Granstedt undrade vad jag menade när jag sade att en miljard bara är början. Vi känner väl alla till att underutvecklingen i Östeuropa kommer man inte över under 90-talet. Den kommer vi att dras med mycket länge. Det kommer att fordras stora insatser från framför allt de västeuropeiska länderna, och vi skall inte undandra oss det. Pär Granstedt frågade mera precist om det fanns någonting. Ja, han har ju själv varit med och skrivit en del om den europeiska återuppbyggnadsoch utvecklingsbanken. Där säger utskottet att det kommer att bli en storleksordning på bidragen som knappast kan rymmas inom ramarna för multilaterala insatser. Redan där finns det tydligen ganska stora pengar. Per Garthon vill diskutera Litauen. Låt mig först säga att jag tror inte att Carl Bildt är möjlig att korrigera i det sammanhanget. Han kommer att fortsätta med showen. Men vi får väl hjälpas åt att peka på dubbelspelet och motsättningarna. Om Litauen skall vi ha en stor debatt den 23 maj, så vi behöver inte ta det så grundligt nu. Vi skall träffas i utskottet i morgon bitti för att behandla en ganska lång och utförlig skrivning om detta. Så det här kommer vi nog att försöka reda ut inför offentligheten. Vad sedan gäller Margaretha af Ugglas reträtt från resonemanget om tredje vägens politik vill jag säga att jag trodde att hon åtminstone hade något litet citat som hon kunde styrka sina långa utförliga utläggningar med, men det hade hon inte. Det var bara en polsk finansminister som hade sagt någonting. Vi kan faktiskt inte ta ansvar för vad som sägs av polska finansministrar som inte ens är socialdemokrater. Mera anmärkningsvärt var när hon backade ifrån talet om permanent diplomatisk närvaro i Vilnius. Inte heller där ville hon precisera sig utan hänvisade till en motionstext från januari. Men det har faktiskt hänt en del i Vilnius sedan i januari. Har inte moderaterna brytt sig om att korrigera sina ståndpunkter sedan januari, då är ni hopplöst akterseglade i den här frågan. Vad jag tror att det handlar om är precis samma sak som Per Gahrton beskrev som spel för galleriet. Vad sedan gäller Håkan Holmbergs mera sakliga synpunkter på tredje vägens politik finns det tydligen socialdemokratiska citat, där man har blandat ihop resonemangen om hur vi skall lösa ekonomiska problem i den svenska blandekonomin. Men om nu kommunismen försvinner som alternativ, är ju risken för upprepningar ganska liten.
Herr talman! Någon större precisering om hur socialdemokraterna ser på det framtida östbiståndet fick vi tyvärr inte. Uttalandet om att miljarden bara var en början lät ana att socialdemokraterna skulle närma sig den ståndpunkt som vi har i centern, nämligen att det krävs en betydligt generösare svensk hållning till Östeuropa och i synnerhet till våra grannländer än vad man hittills har visat. I repliken tycktes det här försvinna litet grand i ett töcknigt fjärran. Vi vet alltså fortfarande inte vad som egentligen är den socialdemokratiska politiken. Är det så att vi relativt snart kan få förslag om mera kraftfulla svenska insatser än den här miljarden på tre år? Eller är det någonting som är avlägset och kanske inte särskilt påtagligt? Det vet vi inte, och det tycker jag är beklagligt. Det finns anledning, tycker jag, för regeringen att ta sig en allvarlig funderare över det svenska ansvaret, när det händer så dramatiska saker i vår närmaste omgivning, när behoven är så stora och när samtidigt samarbetsmöjligheterna för svenskt vidkommande är så betydande som de är. Hittills tycker jag att bedömningen att den svenska östpolitiken är alltför kraftlös fortfarande gäller.
Herr talman! Om Sture Ericson vill ha dokumentation, kan han gå till utrikesutskottets betänkande från i år, när man behandlade bl.a. vår motion. Där säger utrikesutskottet självt att det vore önskvärt med svensk diplomatisk närvaro i Vilnius. Jag trodde faktiskt att åtminstone Sture Ericsons kolleger i utrikesutskottet stod bakom det betänkandet. När det gäller det här med tredje vägen kan Sture Ericson studera démarcher från svenska ambassaden i Bonn, där det påpekas att man i den tyska valdebatten har talat om den tredje vägen som ett avskräckande exempel. Jag hoppas att jag inte sårar Sture Ericsons känslor alltför mycket nu, men det var någon som sade att den tredje vägen leder till den tredje världen. Detta går att se i démarcher från svenska ambassaden i Bonn. Så nog finns det dokumentation, Sture Ericson. Jag tror att det förekom alldeles särskilt i den västtyska valdebatten efter det att den svenska socialdemokratiska regeringen hade föreslagit ett strejkförbud. Det väckte stor internationell uppmärksamhet.
Herr talman! Sture Ericson tycker att vi skall vänta med Litauen tills miljöpartiets motion skall behandlas i utskottet och kammaren, och det kan ju låta logiskt. Jag var emellertid varken den förste eller den ende som tog upp Litauen här i dag. Att vi tar upp frågan beror ju faktiskt på att vi tror att ett svenskt erkännande skulle spela en roll för Litauen. Det är därför vi har velat ha debatten så tidigt som möjligt. Det har bekräftats av våra kontakter med litauerna att ett sådant här erkännande i den situation som råder är något helt annorlunda än den formsak som erkännanden ofta är. Det är ju därför vi driver frågan. Vi tror att ett svenskt erkännande skulle uppmärksammas och ge en mycket klar signal till Moskva om att vaksamheten i västländer är mycket högre än vad man kan få intryck av på grundval av den lågmäldhet som ändå allmänt har rått. Sedan till detta med greker och polacker. Jag tycker att den frågan på något sätt slinker undan i debatten alldeles för enkelt. Det är faktiskt en av de frågor som har gjort mig mest upprörd i samband med att jag har läst ett utskottsbetänkande i denna riksdag. Man säger att man genom viseringsplikten kan utöva en viss kontroll över den tidvis omfattande illegala försäljning som vissa östeuropeiska turister ägnar sig åt i Sverige. Man talar om att länderna i centrala Östeuropa lider av ett betydande utvandringstryck, och därför skulle en generell viseringsfrihet uppfattas som en signal om fri invandring. Det tonfall man här har gentemot östeuropéer får det att låta som om öÖsteuropéer var något som katten håller på att släpa in och som man definitivt skall hålla utanför landets gränser. Jag tycker att det är helt förskräckligt. Därför är det ändå en rimlig fråga som jag ställer när jag undrar varför polackerna och alla de andra i Östeuropa skall behandlas som dessa parior, som potentiella spritförsäljare på Möllevångstorget. Det är väl sådana de anses vara allihopa, förstår jag. Men det är väl ändå skandalöst om ett utrikesutskott betraktar en hel befolkning på 500 000 000—600 000 000 människor endast som potentiella spritförsäljare på Möllevångstorget i Malmö. Det är emellertid så det framträder här, och det är därför man reagerar med en viss indignation.

Herr talman! Risken för återfall i socialdemokratisk oklarhet om de verkliga skillnaderna mellan normala demokratiska marknadsekonomier och de totalitära östsystemen är väl ganska liten, säger Sture Ericson. Ja, det kan ju vara så. Men det beror då egentligen inte på att socialdemokratin har skådat ljuset, utan på att det som skulle vara den ena motpolen i skalan mellan två system har fallit bort. Det är kanske litet pinsamt, Sture Ericson, att det skulle behöva ta slut på det sättet.

Herr talman! Huvudsaken är att det tog slut, om det nu fanns någon oklarhet på den punkten. En generösare hållning, säger Pär Granstedt. Jag sade att det i praktiken kommer att bli väsentligt mer än en miljard som kommer att gå den här vägen under de närmaste tre åren. Vi har alltså antytt betydande summor när det gäller den här utvecklingsbanken. Det går en del via det nordiska samarbetet, det går en del till EFTA-fonden för Jugoslavien, via våra krediter, osv. Uppenbarligen kommer det att bli en stor efterfrågan på detta, och jag tror inte att miljarden på något sätt är ett tak för våra insatser. Margaretha af Ugglas kommer nu dragande med pressklipp från den tyska valdebatten, när den polske ministern inte duger. Bör man inte ha bättre på fötterna när man gör ett generalangrepp på den tredje vägens politik? Moderaterna har ju alldeles uppenbart sammanblandat denna politik med den tredje ståndpunkten från 50-talet. Till Per Gahrton vill jag bara kort säga att vi har reglerad invandring till det här landet. Vi har nordiska avtal som reglerar detta. Det är ganska bekant att man när Gorbatjov var i Finland i oktober från sovjetisk sida föreslog visumfrihet mellan Finland och Sovjetunionen. Från finsk sida var man mycket klar och bestämd över att det inte gick för sig. Viseringstvånget är ett instrument som vi måste använda under de närmaste åren. Vi skall vara så generösa som det någonsin är möjligt, där är vi överens. Jag tror emellertid att det vore fel att ta bort viseringstvånget i dagsläget innan vi vet hur vår framtid ser ut i detta sammanhang. Det är en liten gardering, men det är absolut ingen signal om främlingsfientlighet, vilket också klart framgår av de skrivningar som finns i utskottets betänkande.